Fru talman! Näringsutskottet anser, vilket framgår av betänkandet, att den redovisning som vi får av pensionsfondens verksamhet är bra. Men utskottet är enigt i uppfattningen att en översyn bör göras av det reglemente som styr pensionsfondens och även löntagarfondens verksamhet. Detta har aktualiserats av bl.a. riksrevisionsverket mot bakgrund av att det råder en viss oklarhet i regelverket om de placeringsbestämmelser som fonderna har att följa. Gränserna för fondstyrelsernas befogenheter bör klarare framgå av det allmänna pensionsreglementet och de motivuttalanden som är knutna till detta. Den miljöpartimotion som har väckts i anslutning till pensionsfondens årsredovisning blev nöjaktigt besvarad vid utskottets behandling och föranledde inte heller någon reservation från miljöpartiets sida, varför det naturligtvis inte finns något skäl att särskilt kommentera den nu. Jag anser att det inte heller finns någon anledning att kommentera moderatmotionen om att femte AP-fonden skall avskaffas, eftersom moderaternas och de övriga borgerliga partiernas inställning till femte AP-fonden och löntagarfonderna sedan länge är väl känd. Men jag måste säga att jag funderade litet grand över varför moderaterna och de andra borgerliga partierna kan acceptera den fjärde AP-fonden, som har samma regelverk och arbetar under samma premisser som den femte AP-fonden, men inte kan acceptera den femte. Det är något ologiskt och obegripligt. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande Ål:

Fru talman! Jag försäkrar församlingen här att jag inte skall tala tio minuter momentvis, utan jag skall vara kortfattad. I anslutning till årets redogörelse har vi i en motion tagit upp frågan om fondernas investeringar i kärnkraftsverksamhet. Vi har genom utskottets försorg fått en ganska fyllig redogörelse för de belopp som lånats ut till de olika kärnkraftsföretagen. Vi har fått försäkringar om att inte ens ett mycket allvarligt haveri i något verk skulle drabba AP-fonderna särskilt hårt. Givetvis anser vi i miljöpartiet att det var ett allvarligt misstag att göra dessa placeringar, men eftersom kärnkraften skall avvecklas bör det inte finnas risk för ett upprepande av dessa misstag. Några stora nyinvesteringar bör inte bli aktuella. Vi har ju därför inte någon reservation.

Fru talman! Det här betänkandet handlar om handelskontor och exportfrämjande. Vi har i reservation 2 velat ha ett särskilt handelskontor i Moskva. Vi tycker att det är bättre att verksamheten sköts via handelskontor än via ambassaderna. Det är ett sätt som tillämpas i större delar av världen. Med tanke på den utveckling som sker i Östeuropa i dag och i synnerhet i Sovjetunionen tycker vi att det är angeläget. Vi föreslår i reservation 2 ett belopp på 5 miljoner extra för att ett handelskontor skall kunna inrättas. I reservation 3 föreslås en plan för exportfrämjande verksamhet i övriga Östeuropa när vi nu ser den utomordentligt snabba ekonomiska utvecklingen och stora avregleringen där. Det finns all anledning att tillvarata de möjligheter för ökad handel och ökat utbyte som kan finnas. Fru talman! Jag stöder de bägge moderata reservationerna, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 3.

Fru talman! Jag har inte begärt ordet enbart för att önska kammarens ledamöter en skön sommar, men jag tänker börja med det. Därefter säger jag att folkpartiet stödjer såväl reservation 1 som reservation 3, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 3.
Fru talman! Jag kan instämma i vad Per Westerberg och Gudrun Norberg har sagt. Jag yrkar bifall till reservation 3. Sedan ber jag att få önska ledamöterna en skön sommar, i synnerhet ledamötena i näringsutskottet.
Fru talman! Med tanke på den långa arbetsdagen och den arbetstyngd kammaren belastas med samt mot bakgrund av den läskunnighet som jag tror kammarens ledamöter besitter fattar jag mig kort. Jag utgår från att utskottsmajoritetens mycket väl motiverade förslag vinner majoritet vid en 181 eventuell omröstning, varför jag yrkar avslag på reservationerna 1, 2, 3 och 4 samt bifall till utskottsmajoritetens förslag.

Fru talman! Det pågår i Sverige en kraftfull propaganda från näringslivets sida för att få oss att tro att det är EG-länderna som är Europa, för att få oss att tro att Sverige blir isolerat och vår välfärd hotad om vi inte går över vindbryggan och innanför de murar som EG-länderna bygger upp mot omvärlden. Detta trots att Sverige har mycket goda handelsförbindelser med bl.a. EG-länderna och att vi har ett frihandelsavtal. Vi från miljöpartiet har sedan vi kom in i riksdagen försökt påvisa farorna och nackdelarna med detta ensidiga synsätt. Vi tycker att vi skall behålla vår handlingsfrihet. Det måste finnas ekonomiska möjligheter att få en mera allsidig information om den mycket viktiga frågan om Sveriges framtid i Europa och världen än bara den information som näringslivet behagar förmedla. Jag yrkar bifall till reservation 4 i detta betänkande.

Fru talman! I det här betänkandet har vi en reservation tillsammans med centern och fyra egna reservationer. Den viktigaste reservationen är den som berör folkbokföringsreformen, reservation 2. Jag yrkar bifall till den. Som även utskottet anför har Svenska kyrkan med kompetent personal skött folkbokföringen utomordentligt bra. Med hänsyn härtill och till den fördyring som kommer att uppstå bör det av riksdagen fattade principbeslutet om folkbokföringen upphävas. Vi tycker dessutom att riksdagen skall som sin mening ge regeringen till känna att folkbokföringen bör skötas på samma sätt som hittills. Sedan vill jag nämna något om vår femte reservation om arkivhantering. I och med de nya uppgifter som kommer att införas i folkbokföringen raderas gamla tidigare registrerade uppgifter bort. Det är dystert. Vi har ju världens äldsta folkbokföring. Den kom till redan 1749. Därmed kan man säga att den snart är 350 år, såsom det också står i betänkandet. Vi beklagar denna utarmning och tycker att man borde ha behållit församlingsindelningen med sina anor i medeltidens socknar, som för de flesta framstår som mera överensstämmande med hembygdskänslan än skattekontorets verksamhetsområde. Vi vill helst inte se dessa uppgifter hos skattemyndigheterna,

Fru talman! Folkpartiet står bakom en reservation när det gäller genomförandet av folkbokföringsreformen. Vi menar att beslut i anslagsfrågan borde ha anstått till dess att remissvaren hade kunnat presenteras och organisationskommitténs förslag hade beretts av regeringen. Jag yrkar bifall till utskottets förslag under mom. 7, som är speciellt glädjande. Där har vi i folkpartiet äntligen fått stöd för ett gammalt krav på att misshandlade kvinnor skall få byta personnummer. Detta har alltså utskottet föreslagit att ge som sin mening regeringen till känna.

Fru talman! Centern har alltsedan frågan om folkbokföringens överföring från Svenska kyrkans församlingar till lokala skattemyndigheter började diskuteras varit fullständigt emot den. Vi tycker att det tyder på en undervärdering av de uppgifter som finns ute på församlingarna. Det visar bristande tilltro till att rationaliseringar av folkbokföringen hade kunnat genomföras i Svenska kyrkans regi. Det verkar som om vi inte kan få det tidigare beslutet upphävt, vilket vi hela tiden kämpat för. Det är beklagligt. Att riksdagen här går mot kyrkomötets majoritet visar hur litet känsla man har för denna frågas förankring bland människorna. Dessutom kommer det att vålla svårigheter för släktforskning i framtiden. Många som ägnar sig åt släktforskning har hört av sig och berättat om de problem som kommer att uppstå. Jag skall inte förlänga debatten i denna sena timme. Jag vill bara yrka bifall till reservation 2 där vi begär att det tidigare beslutet upphävs. Jag skulle ändå vilja visa på en sak som vi inte ställt oss bakom. Det är en skrivning som jag tycker innebär ett misstänkliggörande av de anställda ute i pastoraten. Utskottet framhåller: ”Utskottet vill samtidigt anmärka att utskottet utgår från att pastoraten — utan något uttalande därom från riksdagen — medverkar i den utsträckning som behövs i arbetet med att föra över informationen från de personakter som förs i dag till de nya datorbaserade folkbokföringsregistren.” Det ligger ett litet förtäckt hot i detta! Man kan alltså tänka sig att andra åtgärder skall vidtas, om pastoraten inte fogar sig i det beslut som riksdagen har fattat. Om man alltid skulle ha den inställningen, skulle det medföra att vi här i riksdagen, så snart vi fattade ett beslut, skulle göra en sådan anmärkning så att länsstyrelser och andra myndigheter verkligen följde det fattade beslutet.

Fru talman! I oktober 1987 beslutade riksdagen att folkbokföringen skulle organiseras om.

För att man skall kunna leva upp till beslutet om att den nya organisationen skall vara genomförd den 1 juli 1991 måste medel anvisas så att man redan nu kan börja föra över uppgifter från pastorsexpeditionerna till skattemyndigheten. Det har begärts ett reservationsanslag om 370 milj.kr. för detta ändamål. Ett antal motioner har väckts i frågan. I motionerna har krävts dels att några medel inte skall anvisas, dels att beslutet om omorganisationen skall rivas upp. En majoritet i riksdagen beslöt 1987 att reformen skulle genomföras, och jag kan inte se att det finns majoritet för någon annan uppfattning i dag heller. I samband med beslutet fördes många och långa diskussioner, och jag tycker inte att vi i dag skall förlänga debatten med en ytterligare diskussion. Jag yrkar bifall till skatteutskottets hemställan i utskottets betänkande SkU33 och avslag på de reservationer som har väckts i ärendet. Jag vill dock göra några kommentarer med anledning av motionerna Sk319 yrkande 2 och Sk904, vilka behandlar byte av personnummer. Utskottet är väl medvetet om det tilläggsdirektiv som 1983 års folkbokföringskommitté fått vad gäller byte av personnummer. Vi vet också att ett betänkande är att vänta vilken dag som helst. Men vi i utskottet tycker ändå med tanke på frågans mycket stora vikt, framför allt för de människor som utsätts för hot, att vi vill ge regeringen till känna att den skyndsamt bör komma med förslag angående byte av personnummer.

Fru talman! Jag kan inte låta bli att nämna en association jag fick när Marianne Andersson i Gislaved talade om den majoritet som fattade beslutet om överförande av folkbokföringen till skattemyndigheterna. Vad den majoriteten åstadkommer med detta beslut är en stor försämring för landsbygdsförsamlingarna och för folket på landsbygden, inte minst för kvinnorna. Det kommer i morgon att med samma majoritet fattas ett beslut om en skattereform som också den kommer att bli negativ för landsbygdsbefolkningen. dels att en extra suppleantplats i utrikesutskottet som tidigare tilldelats folkpartiet nu skulle dras in.

Fru talman! Den stora finaldagen är inne! Det är final för den mest omfattande skattereformen i svensk historia, och det är också finaldag för ett riksmöte som varit rikt på oväntade och oförutsedda händelser men också på stora beslut, inte minst dagens skattebeslut. Det beslut vi nu debatterar kommer att påverka människorna i vårt samhälle på många sätt och vis och i mycket skiftande grad. Det är en reform som inte enbart handlar om skattesänkningar och finansieringskalkyler. Det handlar om beteendemönster, det handlar om tidigare beslutade målsättningar, om vilket det vid det beslutstillfället inte rådde några tvivel, det handlar om ekonomisk frihet. Det handlar också om att grunda ekonomiska beslut på humana värderingar. Det är det vi politiker är till för! Vi i centerpartiet begärde en parlamentarisk utredning om Sveriges skatter, inte för att motarbeta en skattereform utan för att åstadkomma en sådan. Vi som representerat centerpartiet i utredningarna har arbetat utifrån samma kritik av det gamla skattesystemet som regeringen. Vi har också arbetat utifrån gemensamma grundprinciper inför det nya systemet att åstadkomma en mer enhetlig, likformig och effektiv beskattning, att göra det genom att kraftigt sänka marginalskatterna och betala det genom bl.a. basbreddning, att åstadkomma en separat kapitalbeskattning och samtidigt uppfylla fördelningspolitiska mål. Vi i centerpartiet har fullföljt uppsatta mål med vårt förslag. Vi anser att ni socialdemokrater och er kompanjon folkpartiet inte har gjort detta. Jag skall återkomma till det senare. Genom en annan utformning av den indirekta beskattningen med lägre moms på mat, boende och persontransporter och en ändrad energibeskattning, har vi i centern i vårt förslag begränsat de allmänna prishöjningarna, de fördyringar av bostadskostnaderna och det behov av ökade transfereringar som regeringens förslag medför. Vi har inte bara utgått ifrån de gemensamma principer jag nämnde tidigare. Vi har också utgått ifrån att här i riksdagen beslutade målsättningar även i fortsättningen skall gälla. Då tänker jag på mål gällande trafikpolitik, regionalpolitik, energipolitik, miljöpolitik, socialpolitik och näringspolitik. Vi har också bostadspolitik — social sådan. 1 Vi i centerpartiet har grundat vår finansiering på ekonomiska kalkyler, baserade på humana värderingar, och vår analys har också den utgångspunkten. Vi har ingen ofullständig analys. Vi har utgått ifrån samma analysmaterial som ni socialdemokrater, men vi har med ytterligare en del — en helhetssyn på samhällsekonomisk grund — som däremot saknas i er analys, och därför kan jag med fog hävda att ofullständigheten finns i er analys. Beslutet i dag gäller ett andra stort steg i skattereformen. Två skattesänkningar har redan genomförts. Statsskatten för 1989 sänktes med 3 96 och för 1990 med 7 96 för alla inkomster över 85 000 kr. För lägre inkomster begränsades summan av skattesänkningarna till endast 2 I. Dessa skattesänkningar finansierades genom en ny och höjd moms, ökade boendeskatter och bilskatter samt högre skatter på de kostnader man har när man finns på sin arbetsplats. Resultatet har blivit att alla år 1990 betalar i stort sett lika mycket av finansieringen, oavsett vilken skattesänkning man fått. Övervältringen av skattebördan på lågoch medelinkomsttagare har därför i dessa steg varit mycket påtaglig. Den kritiken förde vi också fram under behandlingen i höstas. Vii centern motsatte oss införande av energimoms, eftersom en sådan slår mycket hårt mot hushållen. Vi förordade punktskatter. Vi föreslog en differentierad moms, så att lägre moms kunde tas ut på bl.a. hotelloch restaurangstjänster. Vi krävde också betydligt högre avdrag för resor till och från arbetet och för resa med egen bil i tjänsten — mot bakgrund av de kraftiga bensinskattehöjningar som energimomsen innebär. Dessutom föreslog vi en skattereduktion för att bättre tillgodose lågoch medelinkomsttagare. Inte heller då ville ni lyssna! Fru talman! Vi har nu behandlat det tredje steget i skattereformen. Regeringens och skatteutskottets hantering av reformen lämnar en hel del övrigt att önska. I höstas startade överläggningar med oppositionen samma dag som remisstiden på skatteutredningarna gick ut. Det gav ju inte mycket utrymme åt några remissvar. Skatteutskottets hantering har präglats av ovilja från de socialdemokratiska och de folkpartistiska ledamöterna att på saklig grund diskutera och bemöta de synpunkter som framförts av övriga partiers företrädare. Det fanns och finns ingen vilja att lyssna nu heller. Av utskottets skrivningar kan man också avläsa den bristande argumentation som kanske föranlett denna brist på demokratiskt uppförande. Jag skall återkomma senare till vissa av dessa argument. Bl.a. Rolf Kenneryd kommer att i sitt avsnitt kommentera övriga argument. Senare kommer jag också i debatten om mervärdeskatten att fördjupa mig i vissa områden. Den här skattereformen är så omfattande att den måste integreras i den övriga ekonomiska politiken. Den får helt enkelt inte bidra till att höja det redan tidigare höga svenska prisoch kostnadsläget så mycket mer och därmed försämra förutsättningarna för en bättre externbalans, ökad produktivitet och lägre ränta. Vid skattereformens utformning måste man också beakta den rådande ekonomiska konjunkturen. Det är ju ett utgångsläge och en förutsättning. Regeringens förslag till finansiering bidrar till att öka konsumentpriserna med över 3 90 för vart och ett av åren 1990 och 1991. Från centerns sida kritiserar vi valet av finansiering via mervärdeskatt. Alla kostnadsökningar på normal konsumtion slår hårdast mot dem som har låga löner och därmed = Prot. 1989/90:140 litet konsumtionsutrymme. Det är en dålig finansieringsmetod, sedd ur ett — 13 juni 1990 fördelningspolitiskt perspektiv. Omedelbart höjda konsumentpriser är en dålig finansieringsmetod ur stabiliseringspolitisk synvinkel. Politiskt beslutad inflation är vad det handlar om. En sådan avstyrde vi i centern förra våren, när vi undanröjde hotet om en höjd moms. Det har verifierats både genom sättet att finansiera skattereformen och genom den generellt höjda momsen med 1 96. Folkpartiet lurade i vassen och tror sig nu kunna skära pipor för att blåsa med i valrörelsen, trots att folket har blivit fråntaget möjligheten att i en valrörelse visa vad det tycker om utformningen av en så stor skattereform. Nåväl, för att ingen skall sväva i tvivelsmål om centerns skatteförslag, skall jag kortfattat lämna en redogörelse för vårt förslag. Vi har utgått ifrån följande: Skatt skall betalas efter bärkraft. Människor skall känna att de inte först måste betala skatt och sedan erhålla bidrag för att klara försörjningen. Folk skall kunna leva på sin lön och ha råd med sina boendekostnader, matkostnader och annat som kan räknas till livets nödvändiga konsumtion. Vi i centerpartiet har efter flera års strid fått igenom ett bibehållande av grundavdraget och dessutom ett särskilt grundavdrag, som betalas genom att statsskatt tas ut redan från 180 000 kr. Detta var mitt förslag i min reservation till skatteutredningen. Utan centerns hårda kamp hade detta inte blivit verklighet. Trots detta underminerar tyvärr regeringens finansiering möjligheterna att ge folk ekonomisk chans att klara sig utan bidrag. Lågoch medelinkomsttagare skall inte betala höginkomsttagarnas skattesänkningar. Skatt skall tas ut så att arbete och företagande stimuleras. Vi har i vårt förslag ansett det viktigt att inte göra det mer lönsamt att stanna hemma än att ta sig till arbetet. Vi har därför ansett oss kunna sänka schablonavdraget för att därigenom ge utrymme för ökade reseavdrag för att människor skall ha råd att ta sig till sitt arbete. Vi har särskilda förslag som gäller de mindre företagen. Vi anser att en särskild redovisningsmetod bör införas. Ett grundavdrag för sociala avgifter bör vidare ges för egenföretagare. Vi i centern anser att vinstdelningsskatt och löntagarfondsavgift skall avskaffas, liksom skogsvårdsavgiften. Precis som Bo Lundgren tidigare sade behöver de små företagen bättre tillgång på riskvilligt kapital, och vi har lagt fram förslag i den riktningen. Vi anser också att en kvittningsrätt skall finnas kvar för de mindre företagen. Det är inte endast kulturarbetare som har kombinationssysselsättning och behöver möjligheter till kapitaluppbyggnad i ett litet företag. Kvittningsrätten kan göras begränsad så att den inte kan missbrukas på samma sätt som i dag. Jag hörde folkpartiets representant i den regionalpolitiska debatten tala mycket varmt om denna kombinationssysselsättning ute på landsbygden. Centern vill stimulera sparande och decentraliserat ägande. Sänkta marginalskatter bidrar till detta, men det behövs också särskilda stimulanser, framför allt för dem som inte får så stora skattesänkningar, Vi har därför föreslagit att ett sparavdrag på 1 000 kr. skall finnas kvar just för småspararnas skull. Vi har också begärt förslag om införande av personliga investeringskonton för nyföretagande och boende. 13 Centern vill med skatter och avgifter styra mot en god miljö och resurshushållning för allas vår framtid. Därför måste energimomsen avskaffas och vårt förslag till energiskattesystem införas. Centern anser att skattereformen inte får hota målet om regional balans. Här har kvittningsrätten, avdrag för resekostnader, energimoms och även skatteutjämningssystem stor betydelse. Vi i centerpartiet har som målsättning att sänka den totala skattekvoten. Med för högt skattetryck uppstår ineffektivitet. Vi vill införa differentierad moms med lägre skatt på nödvändig konsumtion. Nödvändigheten av detta kan inte nog upprepas. Vi vill reducera momsen till 60 26 av den fulla momsen på boende, byggande och mat, liksom på hotelloch restaurangtjänster. Vi vill dessutom ha en momsbefrielse på kultur och kollektivtrafik. Jag återkommer till det senare. Dynamiska effekter skall beaktas för att reformen inte skall riskera att bli överfinansierad. Vi anser att pensionärerna skall beskattas enligt samma regler som övriga samhällsgrupper. Då krävs också att en höjd grundpension införs. Vi har därför begärt förslag om detta. Vi anser också att den kommunala skatteutjämningen som nu utreds skulle ha utretts tidigare. Då hade den kunnat träda i kraft samtidigt. Därmed hade de verkliga förutsättningarna varit kända. Nu blir det delvis ett trevande i blindo i diskussionen kring kommunalskatterna. Det är synd, för detta har också bidragit till regeringens nuvarande förslag om kommunalt skattestopp, eftersom det skall gälla medan man utreder. Skattetrycket kommer att stiga med den här reformens finansiering. Regeringen har räknat med för låga dynamiska effekter på grund av att inflationsantagandena i propositionen är för låga. Det gör att man inte redovisar hela skatteuttaget i sin kalkyl. Om dessutom reformen leder till ökade kompensationskrav, vilket vi anser att den gör, kommer inte en nedväxling av lönerna att ske i den grad som man antagit. Då kommer också skatteintäkterna att öka än mer, liksom kostnaderna ute i samhället för företag och hushåll. Vi har i vår kalkyl räknat med högre dynamiska effekter än regeringen, men vi har också en annan finansiering. Dessutom tyckte folkpartiet, liksom vi, att man kunde kalkylera med 10 miljarder i dynamiska effekter när det gäller en reform som i utredningen var kalkylerad med minst 20 miljarder lägre. Nu kan man absolut inte tänka sig något annat belopp än 5 miljarder. Vi har sänkt vårt antagande till endast 8 miljarder. Vi har inte som utskottet skriver räknat upp någonting. Det finns många sådana felaktiga påståenden som inte stärker förtroendet för regeringens och folkpartiets eget förslag. Vetenskapliga studier i utredningen visade på en fantastisk variation på storleken av de dynamiska effekterna. Med tanke på dessa redovisningar framstår våra 8 miljarder som fullt rimliga. Regeringen har inte närmare förklarat varför de dynamiska effekterna minskar med en ännu mer omfattande reform. Därför vore det bra om statsrådet Erik Åsbrink kunde ge en närmare förklaring till detta. Framför allt borde folkpartiet också tala om varför man har halverat de dynamiska effekterna, trots att reformens omfattning är större. I nuvarande system kan avdrag medges för extra stora sjukkostnader och särskild skattereduktion ges till ensamstående med barn, osv. I skatteutred = Prot. 1989/90:140 ningen föreslogs att dessa delar i systemet skulle tas bort, med just den moti 13 juni 1990 vering som utskottet anger. Jag var själv med och drev frågan i utredningen. I utredningen markerade vi mycket starkt att det måste finnas ett kompletterande system vid sidan om när skattereformen genomförs. Det finns inget sådant förslag som kan träda i kraft samtidigt med reformen som helhet. Nu framstår det som om skattereformen kan finansieras med social nedrustning. Den särskilda skattereduktionen för ensamstående med barn är inte kompenserad. Underhållsbidragskommittén som åberopas har sitt förslag på remiss, och där tycks de flesta remissinstanser ha gjort tummen ner för nu liggande förslag. Det finns inte heller i den utredningen något förslag som kompenserar. I utskottet har man däremot hävdat att barnbidraget kompenserar för t.ex. borttagande av skattereduktion för ensamstående med barn. Genom att ge ett lika stort barnbidrag för barn med ensamstående försörjare som för barn med två gemensamma försörjare och samtidigt ta bort skattereduktionen, har den nuvarande regeringen ökat skillnaderna mellan dessa olika typer av hushåll. Dessutom finns det ingen kompensation för den som får underhåll, när underhållet blir sänkt eftersom den som ger underhåll inte längre får göra avdrag i sin deklaration. Detta torde nog flera ensamma föräldrar kalla social nedrustning, oavsett vad regeringen och folkpartiet kommer med för krystade förklaringar. Vi i centern har ett förslag som åtminstone försöker leva upp till tidigare beslutade mål här i riksdagen. Av utskottets skrivningar och de diskussioner som fördes där har vi dock kunnat konstatera att dessa mål ”inte varit skäl nog” att ändra i föreliggande förslag. Det finns anledning att återkomma till detta. I måndags kallade socialdemokraterna till presskonferens. De hade gjort en analys av bl.a. centerns skattereformförslag. Man ville visa dels att centerns skatteförslag var underfinansierat, dels att vår fördelningspolitik gynnade höginkomsttagare och missgynnade låginkomsttagare. Redan vid ett första påseende kunde konstateras att socialdemokraternas s.k. analys innehöll rena felaktigheter och beräkningar, där endast framtiden kan utvisa vem som på förhand har räknat rätt. Vidare hade analysen tagit med förslag som centern aldrig konkret yrkat på införande av. Vi har begärt förslag, utredning osv. Praxis här i riksdagen är att man inte finansierar vid det tillfället, utan senare. Om man följer arbetet i utredningen och vad som har hänt därefter och läser vad som står i propositionen kan man om era kalkyler och siffror säga detsamma som om SIFOSs siffror: Ibland går de upp, och ibland går de ner. Påståendet om underfinansiering baserar sig först och främst på ett antal punkter där departementet och centern gör annorlunda bedömningar. Beträffande flertalet av dessa punkter blir skillnaderna kanske 100-200 milj.kr., när det gäller åtgärder som i sin helhet innebär finansiering på miljardbelopp. Det måste betraktas som näst intill omöjligt att på ett tillförlitligt sätt hävda att den ena eller andra bedömningen är korrekt när skillnaderna är så små. Påståendet om underfinansiering innehåller också punkter där socialde 15 mokraterna har läst fel i motionen eller skrivit fel i sammanställningen i sin analys. Det gäller t.ex. avtrappning av extra avdrag mot förmögenhet. Det gäller också bostadsbidraget där man skriver i sin s.k. analys att centern ”bedömt kostnaderna för lågt”. Vi har inte alls bedömt bidraget — vi har yrkat på att bidragen skall höjas med 500 milj.kr., medan propositionen har yrkat på 1,5 miljarder utifrån olika förutsättningar. Här finns således felbedömningar på 1,2 miljarder avseende omsättningsskatten på aktier, 1 miljard när det gäller bostadsbidrag, 0,5 miljarder när det gäller importmoms, 3 miljarder beträffande dynamiska effekter osv. Dessutom tillkommer det som Bo Lundgren tog upp här, nämligen att man har summerat netto och brutto. Det har många som har tittat på den här analysen hajat till inför. Erik Åsbrink har i sin artikel i Aftonbladet kallat detta för en ordentlig analys, baserad på fakta och inte på löst tyckande. Av den påstådda underfinansieringen på 9,2 miljarder kronor återstår vid närmare genomgång ingenting som med säkerhet kan hävdas från socialdemokratiskt håll. Socialdemokraterna påstår därtill att om man tar med, som saken uttrycks, ”mindre preciserade förslag” så uppgår underfinansieringen till betydligt högre belopp. Det framgår inte helt vad man menar. Några punkter tas dock upp, och jag skall kommentera dessa. —- Grundpensionen. Här har centern begärt att en utredning skall tillsättas. Vi kan se i utskottsskrivningen att ni är mycket förtjusta i förslaget. När förslaget kommer förutsätter vi att ni föreslår en finansiering så att vi kan ställa upp på den. —- Personliga investeringskonton. Här begär centern förslag. — Grundavdrag för egenföretagares socialavgifter. Beträffande detta gamla centerförslag sägs uttryckligen i vår motion att det skall finansieras inom ramen för socialavgiftssystemet. —- De dynamiska effekterna. Här anser vi med fog att de kan uppgå med 8 miljarder kronor. Om ni hävdar att det rör sig om 5 miljarder kronor kan det inte vara en absolut sanning utifrån forskningsresultat o.d. Det rör sig således om ogrundade påståenden, osäkra bedömningar och beräkningar och väldigt mycket tyckande. Eftersom påståendet om underfinansiering inte håller och det ligger till grund för de fördelningspolitiska beräkningar som ni har gjort, har ni faktiskt gått emot vetenskaplig praxis när ni går in och gör justeringar av materialet som ingen annan skulle kunna tänkas göra. Egentligen borde man inte ägna så här mycket tid åt ett så dåligt material. Vi kan konstatera att man för det första inte har räknat med sin egen och folkpartiets s.k. tillfälliga momshöjning den 1 juli i år, som vi motsätter oss. För det andra har man inte räknat med att vårdnadsbidrag kan innebära något positivt för småbarnsföräldrar. För det tredje säger man att centerns vilja att sänka schablonavdraget till 2 000 kr. är det som mest försämrar centerns fördelningspolitik. Då har ni inte tänkt på att det ni vill göra är att ge mycket till dem som inte har några kostnader för att ta sig till arbetet eller vara på arbetet. Här handlar det om att de som har kostnader på över 2 000 kr. skall tillgodoses genom förslaget. — Prot. 1989/90:140 Det berör ganska många människor. Det är jag övertygad om. 13 juni 1990 Jag håller med vad Lars Tobisson sade i går, nämligen att det nu får vara slut på sådana här osakliga framställningar om andra partiers förslag. Vi måste på något sätt försöka respektera varandra även om vi kanske har olika utgångslägen för våra diskussioner och litet annorlunda syn på tillvaron. Socialdemokraterna påstår att låginkomsttagarna skulle missgynnas av centerns skatteförslag och höginkomsttagarna vinna. Om man tittar på era diagram framgår dock att alla grupper vinner på centerns förslag. Detta gäller med ett undantag — miljonärerna. Diagrammen visar också att endast tiondels procentenheter skiljer mellan socialdemokraterna och centern när det gäller hur reformen slår. Detta sker trots att socialdemokraterna och folkpartiet höjer bidragen med 10 miljarder kronor, medan vi endast höjer med 2,1 miljarder kronor. I själva verket är ju socialdemokraternas fördelningsberäkning ett stöd för den uppfattning som centern har redovisat i partimotionerna: Vi klarar fördelningpolitiken utan att öka rundgången av skatter och bidrag. Till folkpartiets företrädare måste jag med anledning av detta rikta en fråga. Vad blev det av er gamla slogan om att ”man skall kunna leva på sin lön” när ni höjer bidragen så här kraftigt? Bidragen klarar nödtorftigt fördelningspolitiken i ert förslag. Reformen står således inte på egna ben, utan den står och faller med barnbidrag, bostadsbidrag, kommunalt bostadstillägg, studiebidrag etc., eftersom det blir så kraftiga försämringar för många människor. Ni har en orimlig slutsats om matmomsen. När man med ofullständiga och felaktiga beräkningar får fram att centerns skatteförslag har en sämre fördelningspolitisk profil, så använder socialdemokraterna detta som ett bevis för att sänkningen av matmomsen är en dålig stödform för barnfamiljerna. Vad är det för sorts logik? Det socialdemokratiska utspelet är ett försök att skyla över bristerna i det egna förslaget. Faktum är ju att den skattereform som ni och folkpartiet nu står bakom ger höginkomsttagarna mycket mer i lönekuvertet, medan låginkomsttagarna i bästa fall ges något mer, men via utbetalning av bidrag. I går beskyllde statsministern moderaterna för att idka välgörenhet. Ja, om de gör det med privata medel så gör ni det med skattemedel! Det tål att upprepas: Rundgången av skatter och bidrag ökar genom socialdemokraternas och folkpartiets förslag med ca 10 miljarder kronor. Det ökar skattetrycket. Det bidrar till ökade kompensationskrav, dvs. höjda löner. Det höjer inflationen och försämrar den samhällsekonomiska balansen. Slutligen, fru talman, kunde vi i går kväll läsa i Aftonbladet att centern och moderaterna är med på allt som är populärt. Då undrar jag om man i så fall kan dra slutsatsen att folkpartiet och socialdemokraterna är med på allt som folk inte tycker om? Jag tänker på folkpartiet som skall ha som sin huvuduppgift att bekämpa populismen i politiken. Risken finns att det blir en regelrätt kamp mot folket. Den här skattereformen riskerar att få många besvärliga konsekvenser för vanliga människor, konsekvenser som de själva har svårt att uppfatta innan de drabbas av dem. Personligen anser jag att vi här i riksdagen är valda av folket, och det är deras välbefinnande detta handlar om. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 som beskriver vår helhetssyn, vår inriktning och vår fördelningspolitik. Jag har samma yrkande som Bo Lundgren hade, nämligen att i de fall vi stöder andra partiers yrkanden och alltså har reservationer under samma moment i betänkandet, yrkar jag bifall även till de reservationerna. Anledningen till att vi inte yrkar bifall till fler reservationer är att vi kommer att votera så sent i kväll.

Fru talman! Vid 90-talets första riksmöte skall vi debattera det som har kallats århundradets skattereform. I denna debattrunda skall jag inte driva någon stor fördelningsdebatt. Jag tänker inte ägna mycket talartid till att säga att höginkomsttagarna tjänar mer på skatteomläggningen än låginkomsttagarna. Det vore ju litet grand som att beskriva dagens väder för kammaren. Och jag tror nog att de flesta i kammaren har en hygglig uppfattning om väderleken i dag. Men så är det inte, säger s-sidan. Utskottsmajoriteten och ministern har säkert laddat upp med argument som säger att skatteomläggningen är fördelningspolitiskt neutral. I inspirerade stunder kommer de att säga att det är höginkomsttagarna som förlorar på skatteomläggningen. Jag skall med intresse ta del av den argumenteringen. Men egentligen är det inte jag som skall övertygas om tulipanarosens existens. Nej, det är jobbarna på bruket i Borlänge som skall övertygas om att de tjänar mer på skatteomläggningen än disponenten. Det är sjukvårdsbiträdena på Sahlgrenska i Göteborg som skall övertygas om att de vinner mer på skatteomläggningen än överläkaren. Den uppgiften skulle vara något lättare om motståndet mot skatteomläggningen var litet mindre hos överläkaren, hos Skattebetalarnas förening och på Näringslivets Ekonomifakta. Men så taktiska har inte ens de varit. Det är inte Industriförbundets, centralkansliernas eller bankernas ekonomer som skall övertygas, utan glesbygdens folk i Norrlands inland — t.ex. i Dorotea — och LO-anslutna hyresgäster i Botkyrka som skall fås att inse att de får mer i ökad köpkraft än vad SACO-tjänstemännen och 80-talets konsulter får. Det blir en svårare uppgift än att argumentera med mig. För, som Tage Danielsson påpekade, så framhärdar folk oftast i att se det sannolika som sannolikt. De nöjer sig oftast inte med den statistiska sanning som säger att den genomsnittliga temperaturen är behaglig när ena foten står i hetvatten och den andra i issörja. Få i samhället låter sig övertygas av hänvisningar till dynamiska effekter, deciler eller ens percentiler. Det blir en uppgift nästan lika svår som att beskriva cirkelns kvadratur — i bästa fall är den något lättare än uppgiften att övertyga den fackliga basen om att det är låginkomsttagarna som gynnas av lönestopp och strejkförbud. Jag kan inte påstå att jag önskar er lycka till med uppgiften, och jag avundas er den absolut inte heller. Jag skall koncentrera mig till andra områden, först till frågan om vägen till proposition, och sedan skall jag jämföra vänsterpartiets alternativ med det — Prot. 1989/90:140 gemensamma folkparti-regerings-förslaget. 13 juni 1990 Många har sagt att detta är den största skattereform som genomförts se dan 1927. Det sägs att detta är en av de största frågor som riksdagen någon Reformerad va sin har fattat beslut om. Jag tror att de som sagt så har rätt. komstoch företagsbeskattning Fru talman! Det sägs att riksdagens viktigaste uppgift är att utöva det svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta. Det är riktigt, men då borde denna rätt också få utövas så direkt som möjligt. Den enklaste vägen för detta är att låta frågor som karakteriseras som ”århundradets frågor” får prövas i ett allmänt val. Detta gäller särskilt som vi håller val så tätt som vart tredje år. Men regeringen ville inte så, och de fick hjälp att avgöra frågan i god tid före nästa val. I dag kan jag bara beklaga att skattefrågan inte fått löpa den demokratiska processens fulla lopp. Jag kan också erinra mig ett ordstäv som en äldre släkting brukade använda. Hon sade att fort och väl inte alltid följs åt. Det tror jag är något som gäller i den här frågan. Fru talman! Ingen kan med fog påstå att vänsterpartiet inte försökt finna öppningar i skattefrågan. Lars Werner gjorde en klar markering i Almedalen sommaren 1989. Vpk-s verkställande utskott lade i oktober 1989 fram ett underlag för diskussioner. Vi gick så långt att vi sade att vi var villiga att diskutera en 50-procentig marginalskatt för dem som tjänade ända upp till 300 000 kr. om året. Detta gjorde vi inte för att vi i princip gillade detta, utan för att vi ville blockera en skatteuppgörelse med folkpartiet. Jag har själv lagt ned mycket tid på att söka samlande lösningar. I utskott och i kammaren har jag deklarerat denna inställning. Statsministern och finansdepartementets tjänstemän vet att vi i vänsterpartiet har försökt. Statsministern vet att vi inte har suttit på läktaren i skattefrågan. Men vilka principer gjorde och gör oss i vänsterpartiet så omöjliga i regeringens ögon? Var det det faktum att vi ville ha högre skatt för företagen? Vi har ju Europas lägsta företagsbeskattning. Var det det faktum att vi ville ha punktskatter på energi i stället för höjd moms? Var det därför att vi ville ha lägre matmoms? Så gott som alla västeuropeiska länder har lägre moms på maten. Var det för att vi ville ha högre skatt på kapital eller högre marginalskatt än 50 96 för höginkomsttagare som gjorde oss så omöjliga? I Västeuropa är det inte ovanligt att marginalskatten är högre än 50 96. Fru talman! S-ministrar säger att vänsterpartiet inte vågar fatta obekväma beslut. Jag är lärare och jag vet att detta är fel. Vårt parti gjorde nyligen upp med regeringen om kommunalisering av lärartjänsterna. Vi fick väldigt hård kritik för detta. Jag själv blev nedröstad i mitt parti, men föjde partiets demokratiskt fattade beslut. Visst kände jag tvekan, men vi stod fast trots att det blåste mycket snålt. Vi vågar alltså fatta obekväma beslut, men det kan inte vara något masochistiskt självändamål att fatta obekväma beslut. Det är skillnad på mod och dumdristighet. Det är inte modigt av en arbetarregering att kräva strejkförbud och lönestopp samtidigt som man vill sänka skatten mest för dem som tjänar bäst. Det är inte modigt — det är bara dumt! Frågan är också: För vem är beslutet obekvämt? I dag vågar regeringen 19 inte fatta beslut som är obekväma för Industriförbundet eller aktieaktörerna. Det är tveksamt om regeringen ens vågar stöta sig med Gyllenhammar. Jag kan förstå regeringens rädsla för dessa grupper, för det är grupper som är villiga att gripa till snabba, centralt samordnade och kollektiva aktioner — dessa den fria individens förespråkare. De har starka medel till disposition för utomparlamentarisk påverkan. När låginkomsttagaren kan strejka och dra undan sin arbetskraft och därmed sin försörjning, kan dessa maktcentra investeringsstrejka, blockera ekonomiska processer, produktion och tillväxt eller provocera fram kapitalflykt och driva räntekrig mot landets ekonomi. Det är sant. Jag kan därför förstå att regeringen tassar runt och nynnar på Björnen sover — han är inte farlig bara man är varlig — och är beredd att mata näringslivet med blåbär. Men om det är modigt eller inte kan diskuteras, och om det är regeringen som har det stora politiska modet och vi som saknar det kan också diskuteras. Fru talman! Vänsterpartiet menar att skatt skall utgå efter bärkraft. Vi anser att skatterna har två grundläggande uppgifter, att finansiera de offentliga utgifterna och att omfördela resurser från ekonomiskt starka till ekonomiskt utsatta grupper. En del partier, vilket vi har hört från talarstolen i dag, är fixerade vid frågan om skatternas andel av BNP, den s.k. skattekvoten. Även socialdemokraterna säger att skattekvoten måste sänkas. Och det är klart att alla vill ha lägre skatt. Är det inte vi i vänsterpartiet som brukar anklagas för enklare populism? Men skattekvoten är i praktiken ett dåligt mått i skattedebatten. Om man sänker inkomstskatten och finansierar sänkningen via indirekt skatt, t.ex. moms, sjunker skattekvoten rent statistiskt. I verklighetens värld har dock inte skattenivån förändrats ett enda dugg, det är bara fördelningsprofilen som har blivit sämre. Frågan om skattekvotens storlek hänger snarast samman med tillväxten i ekonomin och lönernas utveckling. Om reallönerna stiger tillräckligt kan skattekvoten sjunka utan att möjligheterna att bedriva fördelningspolitik begränsas. Frågan om skatternas storlek hänger vidare samman med andra faktorer. I många länder betalas den sociala tryggheten vid sidan av skattesystemet. Det håller skattekvoten nere, men kostnaden blir inte nödvändigtvis lägre. Fördelningen av tryggheten blir dock ojämnare, det är helt säkert. I USA är t.ex. sjukvården finansierad genom privata försäkringar, men sjukvårdens andel av BNP är större i USA än i Sverige. Skattekvoten hänger snarare samman med utgifterna. Det gäller dels behovet av offentliga transfereringar, dels frågan om de offentliga utgifterna. När någon talar om att sänka skattekvoten bör man alltid fråga vilken av dessa två delar man vill minska. I verklighetens värld har de offentliga utgifternas andel av BNP minskat under 80-talet. I verklighetens värld har inkomstklyftorna växt under 80-talet. Dessa ökade skillnader ökar behovet av transfereringar. Återigen vill jag fråga vilken del man vill skära i, när man vill minska skattekvoten. För det är väl inte nya budgetunderskott man vill skapa? Jag menar att det är utmärkt om behovet av transfereringar kan minska = Prot. 1989/90:140 genom en rättvis fördelningspolitik. Att i ett sådant perspektiv tala om möj 13 juni 1990 ligheten av en sänkt skattekvot, det är något helt annat än ett allmänt röst fiske med sänkt skattekvot som bete. FR ER Att man höjer skattekvoten för att betala vård och äldreomsorg kan vara OR AA företagsbeskattning riktigt. Men att man höjer skattekvoten för att bygga fler JAS-plan är inte försvarligt. Fru talman! I reservationer som är fogade till betänkandet redovisar vi i vänsterpartiet ingående varför vi vill ha ett nytt skattesystem och hur det bör utformas. I detta inlägg kan jag inte vara lika utförlig. Men jag skall ta upp ett koncentrat av våra viktigaste punkter. Vänsterpartiet menar att skatteförslagen bör omarbetas så att de utgår från principen om skatt efter bärkraft. Skatterna skall verksamt utjämna skillnader i inkomst och förmögenhet. Vänsterpartiet menar att skattesystemet skall utformas så att samhällsresurserna nyttjas på bästa sätt. Samma inkomster skall i princip beskattas lika. Det skall inte vara möjligt att ta ut en hög lön i form av lågt beskattade eller obeskattade förmåner. Vi menar dock att arbetsinkomster kan beskattas lindrigare än kapital och spekulationsvinster. Skattesystemet bör reformeras, så att tyngdpunkten på sikt flyttas från personlig inkomstbeskattning till beskattning av produktionen. Skattesystemet bör vara rakt och enkelt med få undantag. Det ger bästa resursutnyttjande, och det begränsar möjligheterna till skatteundandragande. Maggi Mikaelsson kommer senare att redogöra för vänsterpartiets alternativ när det gäller den indirekta beskattningen. Allmänt sett har vi yrkat avslag på sådana breddningar som skulle få påtagligt negativa effekter på fördelningsprofil och miljö. Beträffande inkomstbeskattningen är våra viktigaste punkter följande: Vi vill slopa den statliga skatten på inkomster under 180 000 kr. På inkomster däröver skall skatten vara 20 70. Så långt följer vi propositionen. Vänsterpartiet föreslår dessutom två nya skikt, 30 26 på inkomster över 240 000 kr. och 40 76 på inkomster över 300 000 kr. Vänsterpartiet vill, liksom regeringen, ha ett förhöjt grundavdrag för låginkomsttagare. Regeringens alternativ ger som mest 20 000 kr. inom skiktet 90 000-95 000 kr. Vänsterpartiets extra grundavdrag trappas upp så att det är 20 000 kr. på inkomster från 60 000 kr. till 120 000 kr. Därefter trappas grundavdraget ned för att slopas för inkomster över 180 000 kr. De som tjänar så mycket behöver inte detta grundavdrag. Denna sänkning av inkomstskatten finansieras genom en ökad skatt på kapital, företag och näringsverksamhet. När det gäller kapitalbeskattningen talar vänsterpartiet inte bara om enhetlig kapitalbeskattning på 30 96, vi föreslår det också. Det är en avsevärd skillnad gentemot regeringen. Vänsterpartiet föreslår också ett fullständigt avdragstak för ränteutgifter över 100 000 kr. Vänsterpartiet kan godta en sänkning av företagsskatten från drygt 50 9o ringar slopas. Vi yrkar därför avslag på förslaget om en särskild skatteutjämningsreserv. Fru talman! Vänsterpartiets alternativ är fullt finansierat, det är t.o.m. i viss mån överfinansierat, och dessa medel vill vi överföra till kommunerna. Och det finns inte någon post för osäkra uppskattade dynamiska effekter. Vilka effekter får vänsterpartiets förslag? Med hänsyn till tiden och det faktum att alla vet att vänsterpartiet är det parti som prioriterar fördelningspolitiken högst, skall jag begränsa mig till effekter på andra områden i ekonomin. Utbudet av arbetskraft påverkas troligen positivt av den skattesänkning på arbetsinkomster som vi förespråkar. I högre inkomstlägen sänks inte marginalskatten. Här är dock sambandet mellan marginalskatt och utbudet av arbetskraft mycket svagare än i normala inkomstlägen. De högavlönades utbud av arbetskraft styrs mera av den ”företagskultur” de jobbar i. Det styrs av intressanta arbetsuppgifter och en vilja att göra karriär. Vi ledamöter vet att vårt eget arbetsutbud påverkas mycket marginellt av marginalskatter. Det styrs mera av annat. Jag förutsätter att det är på det sättet. Ett faktum är att det i normala chefsavtal, dvs. avtal för högavlönade, sägs att cheferna inte har rätt till övertidsersättning. Det förutsätts således att de jobbar maximalt. Så är det på de flesta chefsbefattningar. Vänsterpartiets alternativ är neutralt i fråga om olika sparformer. Är det någon sparform som borde utsättas för en något hårdare beskattning så är det möjligen aktiesparande. Aktiesparande har nämligen regelmässigt en högre real avkastning än banksparande. Så har det varit under 80-talet. Det är då desto underligare att regeringen föreslår vissa skattelättnader för aktiesparande men inte för banksparande. Det är möjligt att stimulera sparande med två metoder, dels genom skattesubventioner, dels genom att göra det dyrt att låna. Regeringen föreslår subventioner, dvs. en reducerad skattesats för pensionssparande. Subventioner innebär att man tar skattemedel från alla, bl.a. från dem som inte har råd att spara, och styr över detta utrymme — pengar till dem som spar. Det innebär alltså att pengar förs över från alla till dem som har råd att spara. Regeringens politik innebär alltså en omvänd Robin Hood-politik. Vänsterpartiets alternativ stimulerar sparande på annat sätt. Vårt förslag om ett fullständigt ränteavdragstak på 100 000 kr. gör det dyrt att skuldsätta sig. På sikt menar vi att ränteavdragen helt skall avvecklas. Det är den enklaste, rättvisaste och billigaste sparstimulans som kan tänkas. Vänsterpartiets förslag om en enhetlig kapitalbeskattning blockerar dessutom möjligheten att låna med 30-procentig avdragsrätt, och spara pengar vid en avkastningsskatt på endast 15 96 eller lägre. Det var ju sådana arbitragemöjligheter som regeringen sade att man ville stoppa. Vänsterpartiets förslag till företagsbeskattning utan en företagsbaserad skattefri reserv — SURV — minskar inlåsningseffekterna i produktionen. Det gör att investeringarna sker där de ger bäst ekonomisk effekt, inte där det är skattemässigt mest gynnat. Det var sådana inlåsningseffekter ni ville komma undan, en utmärkt metod är att ta bort SURV-en och investeringarna styrs dit där de ger mest nytta. Vänsterpartiets förslag ger förutsättningar för en stabilare arbetsmarknad, bl.a. lägre nominella lönekrav, och det verkar därmed bromsande på inflationen. Den lägre marginalskatten i normala inkomstlägen gör att utfallet av en löneökning blir bättre än annars. Så motverkas inflation och lönekrav. Vänsterpartiets finansiering har en gynnsam fördelningsprofil för de breda grupperna. Vårt förslag om sänkt matmoms redan 1991 registreras som sänkt inflation. Allt detta tillsammans ger ökad köpkraft och skapar utrymme för en lugnare löneutveckling. Att hata inflationen, som LO säger, är riktigt. Regeringens marginalskattesänkning ger mest till dem som tjänar bäst. Det gör att de lågavlönade måste begära mer än annars om de vill behålla ett oförändrat inkomstläge i förhållande till de högavlönade. I så måtto fungerar regeringens marginalskattesänkning som en startmotor för lönekraven. Vänsterpartiets alternativ ger således förutsättningar för bättre resursanvändning, ett ökat sparande, bättre styrning av investeringar och lugnare löneökningstakt. Det är dessutom mer enhetligt och mer överskådligt än regeringens alternativ och är fullt finansierat, inte 5 miljarder i dynamiska effekter som ger ökad köpkraft och ökad inflation i samhället, som regeringens förslag innebär. Till yttermera visso är vänsterpartiets alternativ mer fördelningspolitiskt riktigt. Vad vill regeringen uppnå med sin skatteomläggning? Det är lätt även för regeringen att inse att dess reform inte är så populär, i vart fall inte hos de breda väljargrupperna. Visst vill alla ha sänkt marginalskatt för egen del, men få eller inga uppskattar högre hyra, skatt på personalmaten eller moms på hårklippning. Det uppskattar som sagt ingen. Vad regeringen gör är att den köper sig popularitet hos ekonomiskt starka grupper, på bekostnad av förtroendekapital hos dem som har det sämst ekonomiskt. Kostnaden ligger inte bara i förtroendet utan även i reda pengar. Det är kronor som tas ut via indirekt beskattning av låginkomsttagarens konsumtion för att finansiera sänkt marginalskatt. Det är möjligt att somliga i Rosenbad tror att det stöd man har är givet av någon högre makt, och nu skall man trygga regeringens maktbas genom att vinna över borgerliga grupper till sin sida. Om man tror så kommer man att bli besviken. Höginkomsttagarna kommer säkert att glädja sig åt sin sänkta skatt, men fortsätta att rösta borgerligt för att sänka skatteuttaget ytterligare. När gränsen mellan höger och vänster blir otydligare, är det inte de borgerliga som byter utan det är låginkomsttagarna som tröttnar. Det är de som lägger sig passiva eller faller offer för högerpopulistiska tongångar. Socialdemokratins skattestrategi riskerar att fungera som en Döbelns medicin. Den hjälper för stunden men ger etter värre sjuka på sikt. Så det primära för socialdemokraterna måste vara att gynna sparande, se till att investeringar görs där de skapar bäst tillväxt, öka utbudet av arbetskraft och styra samhällsresurserna dit där de bäst behövs. Det måste vara vad som gäller, för fördelningspolitik kan det inte vara, det inser alla. Det är inget fel på dessa mål, de är bra. Jag delar värderingarna att det är bra om det som socialdemokraterna vill skapa sker. Men jag har redan visat att de målen kan uppnås på bättre vis, utan att låta orättvisorna växa. Det kan ske genom vänsterpartiets alternativ, det alternativ som utgår från principen om skatt efter bärkraft. Det är för mig en gåta varför regeringen har valt denna väg med så stora risker och stora sneda fördelningseffekter för något som kunde nås på ett bättre vis. Det finns en instruktion för en statlig myndighet och andra myndigheter att inte bruka större våld än nöden kräver. Det borde regeringen ha besinnat i detta fall. Med detta och med tanke på vad föregående talare sade yrkar jag bifall till reservation 3. Jag ställer mig naturligtvis bakom samtliga reservationer från vänsterpartiet.

Fru talman! Så länge som skattesystemet existerat har det varit ett medel för samhället att lösa problem. Vid olika tider och ur olika synvinklar har det varit olika problem som man sökt lösa, med olika grad av framgång. Från början var skatten helt enkelt ett sätt för staten att få inkomster för att användas till krigsmakten och andra gemensamma behov. Så småningom kom allt fler delar av den offentliga sektorn att byggas ut. Människor avlönades för att göra tjänster till den skattebetalande allmänheten. Sedan växte transfereringarna fram; skattesystemet användes som en utjämnande kraft på två sätt. Dels gällde det att ta från de rika och ge till de fattiga, ett behov som fortfarande finns. Dels gällde det att varje individ betalar under sin arbetsföra livsperiod och blir understödd under barndom, sjukdom och ålderdom. Nu har en annan aspekt vuxit fram, en aspekt som miljöpartiet de gröna anser vara av mycket stor vikt, nämligen att skatten är ett styrande element inom miljöpolitiken. Den övergripande målsättningen för samhällsstyrningen måste vara att föra livet vidare och ge kommande generationer minst lika stora möjligheter som vår egen att leva bra på jorden. Det viktigaste målet för politiken är således att trygga livsförutsättningarna för nuvarande och kommande generationer inom de ramar som ekologin sätter. Särskilt viktigt är det att man har detta mål för ögonen vid utformandet av den ekonomiska politiken och skattepolitiken. Så vill jag något diskutera vad det är för fel på världen och i vad mån skattesystemet kan förväntas ”fixa” dessa problem. Aktuella problem grundar sig i stor utsträckning på att västvärldens nuvarande konsumtionsmönster inte passar i ett uthålligt system. Den uppfattningen stöds av både ekonomiska och naturvetenskapliga bedömningar. Det våldsamma utnyttjandet av jordens ändliga resurser, den hänsynslösa nedsmutsningen av vår egen livsmiljö och det hårt uppskruvade ekonomiska tempot är delar i en skadlig utveckling som varje ansvarig medborgare borde göra sitt yttersta för att vända. Dagens ekonomiska politik är å andra sidan kortsiktig och ytlig. Vad är då ur ekologisk synpunkt viktigt att åstadkomma med en skattereform? Denna fråga skall jag försöka besvara genom att dels diskutera effekterna ur miljösynpunkt, dels diskutera effekterna på människor och deras beteende. Först och främst är det helt givet att miljöpolitiken måste grunda sig på att fasta regler och gränsvärden sätts så att skadliga utsläpp blir olagliga och kan stoppas. Dessutom — och detta är det som är det intressanta för oss — gäller att med hjälp av den indirekta beskattningen uppnå styreffekter som är positiva för miljön. Det skall kosta att smutsa ner miljön eller att slösa med resurserna. Det skall kosta så mycket att nedsmutsningen minskar drastiskt och att ett resursbevarande samhälle skapas. Jag skall diskutera ett flertal aspekter i det programmet inom ramen för nästa betänkande om den indirekta beskattningen. Vi i miljöpartiet vill att skatterna skall vara högre på vinster av kapital i stället för på arbete dels för att få en rättvisare fördelningspolitik, dels därför att kapitalets makt kan vara destruktiv ur miljösynpunkt. Själva principen för kapitalförvaltning är ju att finna en lämplig kombination av vinst och säkerhet. Etiska synpunkter på vad det arbetande kapitalet orsakar i form av miljöskador och resursplundring beaktas över huvud taget inte på ett normalt sätt av dem som handhar kapitalet. Det är därför både logiskt och nödvändigt att samhället tar ut miljöskatter. Det är alltså samhället och dess medborgare som antingen får bekosta den reparation som behövs till följd av uppkomna miljöskador eller också lida av dessa. Vad kan då skattereformen åstadkomma från människornas synpunkt? För oss har det med tanke på solidariteten med de svaga och utsatta grupperna i vårt land varit viktigt att skattesänkningen får en låglöneprofil. Vi i miljöpartiet de gröna kan aldrig ställa upp på en reform som främst gynnar de redan rika. Den av socialdemokraterna och folkpartiet föreslagna reformen bör av den anledningen förkastas. När det sedan gäller människors ändrade beteende som en följd av en genomförd skattereform måste man på ett realistiskt sätt se på de s.k. dynamiska effekterna. Dessa effekter har emellertid diskuterats alltför ensidigt. Därför måste vi kräva en mera balanserad analys av problemet. Jag återkommer senare till detta. Skatterna bör alltså användas för att möjliggöra en rättvisare fördelningspolitik. Det har även tidigare varit syftet. Men metoderna har inte varit lämpliga. För det första krävs det ett regelsystem som gör det svårt att dra sig undan sin skattskyldighet. För det andra skall skatteskalan ha en god låglönestruktur. De som har höga inkomster skall således betala höga skatter. De som har små inkomster skall betala lägre skatter och dessutom ha rätt till eventuella bidrag. Det är egentligen ganska självklart. Vidare är det särskilt viktigt ur fördelningssynpunkt att kapitalvinster beskattas minst lika hårt som arbetsinkomster. Hittills gällande skatteregler har gjort det alltför lätt för personer som har stora käpitalvinster att undvika beskattning eller att minska sin beskattning. Löntagare som inte har samma möjligheter har fått bära en orättvist stor del av skattebördan. Men det är inte bara orättvist utan det är också omoraliskt att skatteundandragande skall vara en lönsam sysselsättning. Från den synpunkten hälsar vi alltså skattereformen med glädje. Sedan vill jag något diskutera begreppet ekonomisk tillväxt och begreppet livskvalitet. Dessa båda företeelser är viktiga när det gäller människors reaktioner, alltså den effekt som de har på människor. Det finns två utbredda, men felaktiga, uppfattningar om sambandet mellan ekonomisk tillväxt och livskvalitet. Den ena är att ekonomisk tillväxt — som denna avspeglas i ökningen av bruttonationalprodukten — alltid leder till högre materiell standard för medborgarna. Den andra är att en högre materiell standard leder till bättre livskvalitet. Jag börjar med att kommentera den första missuppfattningen. Bruttona tionalprodukten är ett otillräckligt och ofta direkt missvisande mått på välståndet i ett land och bland medborgarna där. Vi i miljöpartiet de gröna anser att det är mycket angeläget att ett bättre mått än BNP kan tas fram när det gäller att mäta vad som verkligen är viktigt för ett lands ekonomi och för medborgarnas välbefinnande. Behovet av ett sådant mått börjar bli tydligt för allt fler. Vi i miljöpartiet de gröna hälsar med glädje att finansdepartementet har börjat arbeta med detta, och vi har också under den allmänna motionstiden gett ganska många tips om hur naturräkenskaper kan se ut. Man bör inte låta nuvarande BNP-begrepp vara ett tungt argument i den ekonomiska debatten förrän sådana begrepp har blivit godtagna. Den andra missuppfattningen, att livskvalitet kan mätas i form av materiell standard, är ett arv från 1960-talet, då man faktiskt levde i den tron. Men i och med en allt visare syn på livets värden har man börjat göra en omvärdering. Vi i miljöpartiet hälsar detta med glädje. Så kommer jag in på frågan om de dynamiska effekterna av ändrade skatteregler och vad dessa kan innebära för den enskilde — för dig och mig så att säga. Med sänkningen av den direkta skatten och ökningen av konsumtionsskatter — jag tänker då på energi, transporter och konsumtion — förväntar man sig att människor skall bete sig på ett ansvarsfullt sätt, alltså att människors beteende skall grundas på att de förstår vad som är förutsättningarna för livskvalitet. Man tänker sig att många människor i stället för att öka sitt lönearbete och därigenom driva upp sin materiella standard skall välja ökad fritid. Med samma budget kan man alltså med lägre marginalskatt få ökad fritid. Man får tid för insatser inom vad vi kallar den informella sektorn. Människor får mera tid för familjen, för att hjälpa sina medmänniskor och för andra obetalda sysselsättningar som de själva väljer. Sådana beteenden skulle minska betydelsen av slaveriet under penningekonomin, till förmån för en bättre livskvalitet och en större självtillit. Jag återkommer om en stund till begreppet dynamisk effekt, som av andra partier missförstås. Men dessförinnan skall jag gå in på några av förslagen. Jag kan absolut inte i detalj beröra alla förslagen i reservationerna. Jag skall dock ta upp detta med ”ej yrkesmässig verksamhet”, eftersom skatteutskottet inte riktigt har förstått vad vi menar. Vi har alltså föreslagit ett inkomstslag, kallat ej yrkesmässig verksamhet. Inom ramen för detta skulle det finnas ett extra avdrag om 10 000 kr. Avsikten med förslaget är att uppmuntra till mångsidighet. På det sättet skulle det bli både roligare och nyttigare att arbeta än att bara ha ett och samma lönearbete. Det skulle gälla dem som spelar litet musik på sin fritid och som får en slant för besväret. Flera aktiviteter, såsom biodling, hemslöjd och hästsport, skulle också kunna inräknas här. Däremot är det inte meningen att det extra avdraget skall utnyttjas för vad som i realiteten är övertid i det vanliga arbetet. I dagens samhälle finns den typen av aktiviteter. Men man får betala skatt i det avseendet, vilket gör en litet nedstämd. Alternativet — och det är, dess värre mycket vanligt i Sverige — är det kvittolösa omoraliska samhället. Men ingendera vägen är bra. Därför hoppades vi att vårt förslag skulle vinna gehör. Men vi kommer igen. Så till en annan och viktig detalj. Det gäller avdraget för resor med allmänna transportmedel. Det är beklagligt att socialdemokraterna inte har kunnat stå fast vid sin tidigare miljövänliga ståndpunkt — att det är avståndet som avgör storleken på avdraget för resor till och från arbetet, inte vilket transportmedel som har använts. Det handlar inte om huruvida man åker bil, tar tunnelbanan, cyklar eller samåker. Om vi fortsätter med det gamla systemet innebär det endast att vi uppmuntrar till krångel och så att säga halvfuskande, som också har förekommit under många år. Så till en annan detalj. Det är litet tråkigt att vår motion om rätt till avdrag för gåvor till bistånd avsett för tredje världen avstyrks av utskottet med motiveringen att denna rätt skall vara av ”privat karaktär”. Så tråkigt! Vår tanke var att samhället skulle uppmuntra just den typen av bistånd som visar på ett personligt engagemang. Det handlar ju om gåvor från människor här till människor i tredje världen. Nej, även när det gäller detta bistånd vill etablissemanget att detta skall förekomma i stor skala och på ett opersonligt sätt. Biståndet får inte vara av ”privat karaktär”. Utskottet visar stor nonchalans när det gäller beskattningen av förmånen av fri bil. Förslaget är nonchalant mot miljöns intressen och särskilt inställsamt mot svensk bilindustri. Det föreslås alltså en viss höjning av förmånsvärdet jämfört med tidigare — vi noterar detta — som ungefär motsvarar sänkningen av marginalskatten. Vad som är anmärkningsvärt är dock att en begränsning har gjorts som innebär att förmånsvärdet av ny bil blir 35 70 av bilens värde om bilen är dyr och 42 96 om bilen är billig. För en stor, energikrävande bil, typ Volvo eller liknande, blir det alltså en procentuellt lägre skatt än för en liten bil. Lyckligtvis är man inte helt konsekvent, så tjänstecykeln är fortfarande en obeskattad förmån. Att folkpartiet haft något att göra med en reform som innehåller detta förtäckta konkurrensstöd är väl ganska tydligt. När vi nu avvisar den av majoriteten föreslagna modellen för en skattereform, är det främst av det skälet att man haft tillfället men underlåtit att lägga fram ett paket som drastiskt skulle kunna styra den materiella konsumtionen i miljövänlig riktning. Vidare har man åstadkommit regler som gynnar höginkomsttagare i långt högre grad än låginkomsttagare. Detta är orättvist och omoraliskt. Slutligen har man klart utsagt att man vill påverka de lägre inkomsttagarna och delvis också pensionärerna, så att de stannar kvar i lönearbete i större utsträckning än hittills. De skall vara till nytta även när de är ganska slitna — alltid kan de nyttjas i någon mån. Jag vill också säga något om finansieringen av reformen. Miljöpartiet de gröna har ställt sig bakom principen att inkomster och utgifter skall gå ihop. Någon tycker måhända att det är ganska gammalmodigt och naivt. Min uppfattning är tvärtom att det är naivt att tro att svenska folket verkligen faller för populistiska uttalanden, som innebär att skattereformen inte behöver finansieras. Förslag i den riktningen, speciellt från moderaterna men även från andra partier, höljs otillräckligt av den dimridå som kallas dynamiska effekter. I praktiken tycks detta begrepp fungera som ett slags bekväm term, som man tar till för att ekvationen skall gå ihop. De utgifter som man känner för minskas med de skatteinkomster som man tror inte är alltför svåra att svälja. Skillnaden kallar man dynamiska effekter. Givetvis är det svårt att hitta erfarenheter från andra länders skattereformer som bekräftar detta. Görel Thurdin nämnde just att hon tar till 8 miljarder. Hon erkände dock i samma andetag att det är mycket osäkra uppskattningar. Det är skrämmande att höra. Det är en skakig basis att bygga på, när man diskuterar påståendet att alla grupper utom miljonärerna vinner på skattereformen. Det kan alltså förväntas att människors handlingsmönster ändras vid en reform. Man räknar med två motverkande dynamiska effekter av en sänkning av marginalskatten. Det är för det första inkomsteffekten. Människor kan välja mer fritid genom att en kortare arbetstid kan ge samma budget, och de kan ha en livsföring där de hushållar med knappa resurser. Därmed motverkas effekten av den indirekta beskattningen något. Det är för det andra substitutionseffekten — som man i en del läger tror alltför mycket på. Människor kan anse det vara lönt att öka sin insats av lönearbete, eftersom de får behålla mer av extraförtjänsten. Det är därvid stor risk att de ökar sin konsumtion och därmed förbrukningen av materiella resurser. Bägge dessa effekter är dynamiska, dvs. de sker som en reaktion på förändringarna av skattereglerna. Det är miljöpartiets förväntan att människors ökande förståelse för livets värden innebär att inkomsteffekten i själva verket överväger, trots att den politiska majoritet som står bakom propositonen, dvs. den violetta koalitionen av socialdemokrater och folkpartister, hoppas och anser att substitutionseffekten överväger, så att människor, speciellt de lågavlönade, kan hetsas till allt större ansträngningar i det formella arbetslivet. Fru talman! Jag har endast perifert berört företagsbeskattningen, och Krister Skånberg kommer senare att gå mer in i detalj på dessa frågor. Låt mig slutligen påpeka att alla miljöpartiets reservationer till detta betänkande är utmärkta och skulle förbättra den planerade skattereformen betydligt, men jag yrkar bifall till reservationerna 23, 29 och 67. Jag vill också i det sammanhanget påpeka att jag inte har någon hög uppfattning om den demokratiska synen hos partier som vill reducera voteringarna i kammaren till närvarokontroll. De vill tydligen i stället motverka att voteringarna används i situationer där enskilda ledamöters åsikter och beslut kan vara av intresse. Jag har alltså motsatt uppfattning i det fallet.

Fru talman! Gösta Lyngå pratar om osäkerhet som om den gällde alla oss andra. Något slags allmän osäkerhet kunde eventuellt tänkas röra miljöpartiets förslag och dess rimlighet. Men vi har alla utgått ifrån att det finns osäkra faktorer, för oss allihop, när vi skall bedöma en sådan här fantastiskt stor skattereform. Vi har också utifrån våra speciella värderingar i de olika partierna lagt fram skilda förslag och bedömt rimligheten i de förslagen. Det är så vi kan arbeta. Vi kan inte arbeta på något annat sätt. Det viktiga är i alla fall att respektera att vi allihop arbetar seriöst, fastän vi har olika värderingar. Det är dem vi skall lyfta fram och visa att det står olika saker i våra förslag. I ert fördelningspolitiska förslag vill ni sänka ersättningsnivån i sjukförsäkringen till 70 26. Det kan också ha sina effekter. Skall man jämföra så, får vi granska fler punkter än dynamiska effekter.